Herr talman! Endast en kort kommentar till interpellantens inlägg. Förhållandet mellan Eriksbergs varv och Uddevallavarvet är fixerat i ett avtal, som har godkänts av riksdagen. Enligt mitt förmenande följs det avtalet. Det finns ingen anmärkning i det avseendet mot någondera parten. Följaktligen är förhållandena ordnade, så länge detta avtal gäller. Om vidare interpellanten med sin interpellation avsåg att det skulle vara önskvärt att ställa till med något slag av räfst och rättarting eller en ansvarsprocess för den gångna perioden mot någon av parterna, därför att resultatet har varit dåligt, så tror jag det är meningslöst. Jag har avvisat det och anser att det inte har någon som helst funktion att fylla. I det avtal jag nyss åberopade har staten hälften av styrelsens ledamöter — staten besätter ordförandeposten och vice ordförandeposten — och framför allt ordföranden är intimt informerad om allt som händer vid varvet. När det emellertid har befunnits vara lämpligt — och det är ju utsagt i Kungl. Maj:ts proposition och har dessutom understrukits i utskottets utlåtande — att man bör se över varvets framtid i en mera allsidig utredning, så har även det sina skäl. Det är helt enkelt därför att man efter en sådan utredning måste bestämma sig för hur det skall bli med varvet på lång sikt. Det är möjligt att man om några år har litet större möjligheter att avslöja framtiden i denna bransch, som är så pressad som den är på olika håll. Det är också av den anledningen som man behöver en översyn och litet tidsutrymme. Nu vill jag minnas att interpellanten ställde frågan till mig, om jag ansåg arbetarnas synpunkter oviktiga, då det gällde deras egna arbetsförhållanden. Det var väl mera avsett som en insinuant fråga. Det är alldeles uppenbart att arbetarnas synpunkter inte är oviktiga, utan tvärtom. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger, att arbetarnas organisationer, både Metalls avdelning och tjänstemannaorganisationerna på Uddevallavarvet, har enbart under de senaste åren vid ett par tillfällen haft möjlighe ter att till mig personligen framföra sina synpunkter på Uddevallavarvet, på dess skötsel och på dess framtid. I den allsidiga utredning som nu beställs med riksdagens sanktion är det min uppfattning att organisationernas synpunkter också har sin betydelse och att även de kommer att kontaktas.

Herr talman! Herr Lorentzon har givit uttryck åt sitt missnöje med statsutskottets skrivning på denna punkt beiräffande de grupper som skulle ha intresse av den kommande utredningen. Det är alldeles uppenbart att om man läser utlåtandet på det sätt som herr Lorentzon gör, så kan man komma till det resultat som han har uppnått. Men, herr Lorentzon, förutsättningen för en dylik tolkning är att man mycket bestämt utgår ifrån att de i företaget an ställda icke tillhör de intressenter som berörs av den utredning som skall verkställas.

Följaktligen finns det i utskottets skrivning full täckning för de önskemål som herr Lorentzon här framställt. Herr talman! Medan jag ändå har ordet vill jag bara erinra om att vi i denna betydelsefulla fråga har samlat oss till ett enhälligt utlåtande, och det är ett uttryck för statsutskottets stora intresse av att det blir en lösning på den problematik, som man härvidlag haft att brottas med under många år. Vi är medvetna om att företaget har haft växtvärk — det har vuxit mycket snabbare än andra företag — och att detta i sin tur fört med sig problem, där andra företag haft årtionden, för att inte säga ett århundrade, bakom sig för konsolidering. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Lindholm menar att det i utskottets utlåtande finns full täckning för det önskemål som jag fört fram. Jag kan inte finna det. Det verkar som om utskottet i detta fall skulle vara rädd för ordet fackförening. Men att dessa arbetare i högsta grad är intressenter kommer man ju inte ifrån. Beträffande företagsdemokratin i ett företag som staten i stort sett äger kunde man ju ha den bestämda uppfattningen att staten skulle gå före med gott exempel. Men i detta fall får man säga att företagsdemokratin har verkat mycket undermålig. Jag skulle vilja rekommendera herr Lindholm att själv åka ner och tala med arbetarna på varvet i Uddevalla. Jag är säker på att han då skulle ändra sin uppfattning på denna punkt.
Herr talman! Jag har inget som helst behov av att resa till Uddevalla för att undersöka, huruvida de i ett företag anställda kan anses vara intressenter i ting som berör företaget. Att så skall vara fallet är för mig helt naturligt, under det att herr Lorentzon alltjämt tycks bygga sin konstruktion på att de i företaget anställda är en grupp för sig vid sidan av det hela. Enligt min mening innebär riktig demokrati att de anställda inräknas i gruppen intressenter, och det har statsutskottet gjort.

Herr talman! När riksdagen år 1958 beslöt om statliga kreditgarantier åt Uddevallavarvet uttalades det samtidigt att dessa 30 miljoner kronor skulle vara att betrakta som en engångsåtgärd. År 1963 var det åter nödvändigt att vidta åtgärder, och Uddevallavarvet tillfördes ytterligare 130 miljoner kronor. Nu skulle detta stöd åstadkomma en mera bestående lösning. År 1965 tillfördes ändock ett särskilt kapitaltillskott från staten på 40 miljoner kronor för att täcka vissa förluster som drabbat varvet. I den nu framlagda propositionen gäller det ett statligt tillskott till Uddevallavarvet med ytterligare 75 miljoner kronor. Staten har sålunda från år 1958 till dagens datum satsat eller kommer att satsa 275 miljoner kronor. Jag anser att åtgärden är nödvändig för att rädda sysselsättningen i Uddevallaregionen. Det är troligt att inte heller de begärda anslagen täcker det framtida behovet. Departementschefen har för övrigt i den nu föreliggande propositionen uttalat, att det skulle krävas investeringar på ytterligare 150 miljoner kronor för att göra varvet konkurrenskraftigt. För att inte riksdagen skall ställas in för en liknande situation, då nytt ställningstagande senast år 1969 skall fattas om Uddevallavarvets framtid, är det nödvändigt att en företagsekonomisk undersökning vidtas, en undersökning som tar sikte på varvets framtida produktionsmöjligheter. Vidare måste lokaliseringspolitiska undersökningar göras för att tillförsäkra uddevallaregionen sysselsättningsmöjligheter, för den händelse en nedläggning eller inskränkning av driften skulle bli nödvändig. Bygden får inte ställas i samma situation som ett flertal andra orter i vårt land, nämligen att en industri lägges ned och den bofasta befolkningen ställes inför fullbordat faktum utan sysselsättningsmöjligheter.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

Herr talman! I anledning av proposition nr 30 har fyra högerledamöter i denna kammare, bland dem jag, väckt motion nr 886, som jag ber att få säga några ord i anslutning till. Vi konstaterar inledningsvis i motionen att Uddevallavarvet alltsedan starten 1945 har byggts upp utan erforderliga långfristiga lån. I stället har stora delar av förskottsmedel för kommande leveranser utnyttjats för att finansiera aktuella fartygsbyggen. Det torde stå klart för varje affärsman att sådana metoder endast kan tillämpas så länge orderstocken tillväxer successivt, i annat fall inträffar automatiskt en likviditetskris. Detta varvets tillvägavångssätt kri tiserades också på ett mycket tidigt stadium av bolagets revisorer. I den PM statsutskottet bifogade sitt utlåtande 1958 framhöll utskottet också att det ägarkapital som då fanns, 18 miljoner kronor brutto, var starkt underdimensionerat med hänsyn till verksamhetens omfattning. Vidare sades att tillståndet hade försämrats genom den omfattande och till resurserna i intet hänseende avpassade kreditgivning som ägt rum — krediterna uppgick i februari 1958 till 35 miljoner kronor. Till detta kan man lägga en hastig och omfattande utbyggnad, som igångsattes utan att varvet tillförts erforderligt eget kapital. Dessutom påpekas att varningar från bankhåll framförts under en följd av år, såväl muntligt som skriftligt, för en kommande katastrof. Lägger man ihop allt detta, herr talman, måste man tyvärr konstatera att utvecklingen till största delen varit självförvållad. År 1958 var krisen så akut att man stod inför omedelbar betalningsinställelse. Man hade inte ens medel för att utbetala arbetarnas löner. För att några av landets största affärsbanker skulle kunna åta sig att svara för erforderlig finansieringshjälp krävdes statens medverkan i form av garantier upp till 30 miljoner kronor, varjämte Uddevalla stad skulle lämna borgen på 10 miljoner kronor. Bankerna kunde inte, utan att komma i konflikt med banklagen, gå utanför de säkerhetsbestämmelser som gällde. Det kom en proposition 1958, nr 118.

Det utskott som behandlade ärendet ansåg sig böra tillstyrka propositionen, men det framhöll också att engagemanget för statens vidkommande skulle uppfattas som en engångsåtgärd. Beträffande sakkunskapen i styrelsen ville utskottet inte föregripa Kungl. Maj:t, men beträffande de övriga i motionen framförda synpunkterna sades att man hade grundad anledning anta att motionärernas syften skulle bli tillgodosedda även utan särskilt uttalande från riksdagens sida. Det blev tyvärr ingen engångsåtgärd. 1963 kom frågan upp på nytt och i ett större sammanhang. I proposition nr 28 framlades förslag såväl om vissa åtgärder i syfte att trygga sysselsättningen vid Uddevallavarvet som beträffande en statlig kreditgaranti åt svensk varvsindustri. Det framhölls att varvsindustrin i världen stod inför stora svårigheter. Det rådde dels överkapacitet, dels en pressad fraktmarknad som försenade nybeställningar, och de beställningar som erhölls vid den tidpunkten torde regelmässigt inte ge täckning för varvens kostnader. Därtill kom att beställaren krävde allt längre och längre krediter. Konkurrensen i fråga om kreditgivningen hade ökat, och sålunda var krediter på 80 procent över åtta år inte ovanliga. Kraven på krediter tenderade dessutom att stiga ytterligare. I den propositionen gavs exempel på länder som vidtagit åtgärder i syfte att stödja den egna varvsindustrin. Västtyskland, Frankrike, Italien, USA och Japan omnämndes, och dessa är ju de stora — skeppsbyggarnationerna. Den svenska varvsindustrin kunde samtidigt och med sanning beskrivas som den mest effektiva i världen och åtnjöt ett gott internationellt anseende, men dess möjligheter att i den dagens läge erhålla beställningar som skulle ge vinst betecknades som närmast obefintliga. De kontrakt som man fick teckna sades vara direkt förlustbringande för varven. Till detta kom att betalningsvillkoren icke inom någon annan industri torde vara så hårda som inom varvsindustrin. Därför ansågs det motiverat att lämna det svenska varvet finansieringshjälp i form av statliga kreditgarantier till ett totalt belopp av 550 miljoner kronor, varav Uddevallavarvet skulle erhålla 130 miljoner kronor. Samtidigt tog man kontakt med Eriksbergsvarvet för att få till stånd ett samarbete med Uddevallavarvet. Vidare köpte staten samtliga aktier i varvet för nominellt 3 miljoner kronor, varjämte aktiekapitalet utökades genom nyteckning av staten med 12 miljoner kronor och med 20 miljoner kronor av Eriksbergsvarvet. År 1965 var det dags för nästa engångsåtgärd. I proposition nr 46 kunde finansministern konstatera, att det läge inom varvsindustrin som framgick av redogörelsen år 1963 fortfarande gällde i allt väsentligt även för dagens situation. Han kunde även notera den hastiga utbyggnad av varvsindustrin som pågick världen runt. Slutsatsen blev att finansieringshjälpen måste fortsätta om varvsindustrin skulle kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. I propositionen framlades förslag om kreditgarantier på 500 miljoner kronor.

För att få ytterligare informationer hade statsutskottet tagit kontakt med representanter för företagsledningen. Det framgick då bl.a. att en omställning av produktionen finge betecknas som en synnerligen invecklad och kapitalkrävande procedur. Vidare framhölls att det kapitaltillskott, som företaget skulle få, av företagsledningen bedömdes som absolut nödvändigt, om inte varvet mycket snart skulle nödgas träda i likvidation. Med andra ord: man var tillbaka i 1958 års läge. Utskottet hade övertygats om det nödvändiga i att den förordade finansieringsåtgärden vidtogs — den sågs då väsentligen som en sysselsättningsfråga. Främst av den anledningen, förmodar jag, blev det inte någon reservation mot beslutet. Men i ett särskilt yttrande av högerledamöterna framhölls bl.a. att om varvet på sikt skall kunna bestå, är konkurrenskraft enda bärande förutsättningen. I dag, herr talman, är vi framme vid nästa fas i engångsåtgärdernas långa rad genom den proposition, nr 30, som nu behandlas. Det konstateras inledningsvis i propositionen att varvets svårigheter är desamma som tidigare, och det framgår att det sedan år 1963 har gjorts försök att tillföra varvet annan sysselsättning, exempelvis brobyggen, men att denna verksamhet inte blivit mer lönande än fartygsproduktionen. Vi får också veta att under år 1965 var förlusten enbart på denna del av rörelsen 10 miljoner kronor. Vidare har man försökt sig på att bygga färjor. Två sådana har byggts och medfört en förlust på inte mindre än 30 miljoner kronor. Jag trodde faktiskt att den sammanlagda kostnaden för en färja låg ungefär på detta belopp, men det är möjligt att jag har fel. Hur som helst finner jag förlusten ovanligt stor. I nr 3 av tidskriften Nordisk kontakt för i år har verkställande direktören för Uddevallavarvet i en intervju förklarat att det inte var beräknat att förlusten på SJ-färjorna skulle bli så stor, även om varvet visste att anbudssumman inte skulle täcka produktionskostnaderna. Man var med andra ord från början inställd på förlust. I detta sammanhang kan man fråga sig, om ett företag som har dålig ekonomi under sådana förhållanden skall åta sig ett arbete som man vet inte kommer att löna sig. Det kanske är mindre svårt att bestämma sig om man anar att staten skall träda emellan och betala fiolerna. Ett annat företag vilket som helst får stå risken självt, och det är därför unikt att en felspekulation av detta slag skall användas som motivering för en subventionerad kapitalförstärkning. Herr Sträng har nu förordat ett anslag på 75 miljoner kronor och att frågan om varvets framtid på nytt underställes riksdagens prövning år 1969. Som villkor för tillskottet skall också gälla att staten skall få 6 procents ränta ur uppkommande utdelningsbar vinst innan annan utdelning ges. Jag har en känsla av att ingen av oss här tror att staten skall få något avsevärt kapitaltillskott av denna klausul. Självfallet är det lätt att vara efterklok, men jag tror att om frågan om Uddevallavarvets framtid hade fått en annan, mera affärsmässig behandling redan från början, hade läget säkerligen i dag varit bättre. år 1958 rådde helt andra konjunkturer på marknaden. Då var det lättare än i dag att skaffa ersättningsindustri och andra objekt till Uddevalla, så att dess känslighet vid konjunkturavmattning hade varit mindre. Som vi framhållit i vår motion tillskjuter man nu kapital utan att veta något om bolagets framtida öde. För befolkningen i Bohuslän och främst i Uddevalla innebär dessa åtgärder inte annat än fortsatt ängslan för hur ett be "sked om framtiden skall komma att gestalta sig. Här berörs både en hel region och ett par tusen anställda med familjer. Därför tycker jag att det är ytterst beklagligt att statsutskottet inte velat bifalla vårt yrkande om en snabb utredning. Jag har tagit del av det referat som har lämnats från statsministerns besök i Uddevalla under veckoskiftet. Av det referatet framgick att statsministern 1ovat att man där nere inte skulle behöva vara orolig för att staten inte skulle hjälpa till. Jag kan inte — i likhet med tidigare talare — hålla med om att detta också skulle vara finansministerns linje. Statsutskottet, som på den punkten åberopar finansministerns inställning, skriver bl.a. att en koncentration av verksamheten inom varvet kan medföra en reduktion av antalet anställda. Detta uttalande bidrar enligt min mening inte till att stilla oron hos befolkningen i Uddevalla. Med hänvisning till vad jag nu har anfört måste jag än en gång beklaga att vår begäran om en utredning inte har vunnit bifall inom utskottet så att vi nu hade haft den på riksdagens bord. I övrigt har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag skulle kunna avstå från att säga någonting i denna fråga och helt instämma i det anförande som hållits av min medmotionär herr Söderström. Jag vill dock helt kort något kommentera utskottets utlåtande. Situationen för svensk varvsindustri och för Uddevallavarvet är betecknande för denna industrigrens arbetsbetingelser. Den framtida utvecklingen inom skeppsbyggnadsindustrin är svår att förutse, och någon lättnad i situationen är icke att vänta under de närmaste åren. För den svenska varvsindustrins vidkommande kan konstateras att beställningar måste antagas till priser som ligger klart under lönsamhetsgränsen. För Uddevallavarvet har detta icke varit möjligt, eftersom varvet i motsats till övriga storvarv saknar och har saknat erforderliga reservfonder. Det är således avsaknaden av reservkapital som i första hand skapat Uddevallavarvets finansiella situation. Uddevallavarvets uppkomst och framväxt har varit av en speciell karaktär och har inte tillgått enligt för vårt näringsliv gängse former. Ärendets tidigare behandling här i riksdagen har klart framgått av herr Söderströms anförande. Från högerhåll har kritiska synpunkter mot = regeringsförslagen framförts och ingenting har ännu företagits för att utreda likviditetskrisens framväxt. Det är förvånansvärt att regeringen trots upprepade påstötningar från bl.a. högerhåll inte utfört några företagsekonomiska analyser beträffande Uddevallavarvets ekonomiska framtidsutsikter. Den förda politiken har i själva verket inneburit ett ekonomiskt understödstagande och en subvention av beställarna och i sista hand befraktarna. Beställarna och befraktarna är dessutom huvudsakligen utlänningar, vilket gör den förda politiken än vanskligare och mindre befogad ur svensk synvinkel. Vi delar således finansministerns i den senaste propositionen framförda uppfattning, att Uddevallavarvet inte fortsättningsvis kan upprätthållas i nuvarande omfattning, om verksamheten inom överskådlig framtid måste drivas med stora förluster som kräver ständiga kapitaltillskott. Med nuvarande arbets Den svenska varvsindustrin berörs i propositionen som om den hade varit en homogen enhet, där betingelserna vore lika och svårigheterna desamma. Uddevallavarvets nuvarande och tidigare ytterst svåra ekonomiska läge ställs således i missvisande relation till de Övriga varvens arbetsbetingelser. Uddevallavarvets situation tas om intäkt för att en omfattande strukturrationalisering och ett produktionssamarbete mellan de olika varven borde komma till stånd. Staten har icke stött de svenska varven i den omfattning detta varit påkallat. I stället för att tillföra ett konkursmässigt företag stora kapitalbelopp utan utsikt till att erhålla återbetalning borde man stödja befintliga ekonomiskt sunda företag med kreditgarantier. Är det då ägnat att förvåna, att övriga varv räds ett samarbete med ett varv som trots upprepade kapitalinjektioner inte kan klara sig självt? Vi vet också att Uddevallavarvets inriktning på icke-fartygsproduktion gav ett mycket ofördelaktigt ekonomiskt resultat. Herr talman! För mig är det självklart att ett effektivt och ett ineffektivt företag inte kan ge samma offert på en och samma vara. Det måste ställa sig betydligt kostsammare för det mindre effektiva företaget att framställa en motsvarande produkt. Jag har inget särskilt yrkande i detta ärende, utan jag ber, herr talman, att få ansluta mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Befolkningen i Uddevalla stad och bygden där omkring är tacksam mot regeringen och finansministern för att den proposition som nu behandlas har lagts fram och för att utskottet har ställt sig positivt till den samma. Tacksamheten gäller också det intresse som från statsmakternas sida lagts i dagen. Herr Söderströms redogörelse alldeles nyss ger ytterligare en illustration till det positiva intresse, som visats från regeringen och statsutskottet. Herr Söderström nämnde att de förhållanden varvet råkat in i är »självförvållade». Han pekade även på likviditetskrisen 1958, då de anställdas löner var i fara. Men staten kan väl ändå inte lastas för vad som inträffade vid den tidpunkt då krisen blev akut? En privat företagare hade arbetat upp detta företag — mycket framgångsrikt i början — som därefter råkat in i en svår situation. Liksom vid så många andra tillfällen ropade man då på staten och kommunen; samhället måste träda emellan. Herr Söderström hänvisade också till de högermotioner som tidigare har väckts i denna fråga, dels vid 1958 års riksdag om att det lån som riksdagen då beviljade skulle betraktas som en engångsåtgärd, dels en motion vid ett senare tillfälle om avslag på ytterligare stöd. Om riksdagen hade bifallit högermotionerna vid dessa tillfällen, vilken hade situationen då varit för Uddevalla stad och bygden där omkring och framför allt för de anställda? Givetvis hade varvet inte funnits, och det hade blivit en arbetslöshet som gränsat till katastrof. Herr Söderström sade vidare, att ett beslut i enlighet med förslaget kommer att innebära fortsatt ängslan för de anställda. Nej, det gör det inte! Men det skulle ha gjort det om vi övriga här i riksdagen hade haft samma njugga inställning till denna fråga som högerpartiet tidigare har lagt i dagen. Här är det inte fråga om att — som herr Thylén sade — »subventionera ett konkursmässigt företag». Vad det gäller är att ge stöd åt ett företag så att man tryggar sysselsättningen för dels de tusentals anställda och deras familjer, som direkt beröres, dels alla de un derleverantörer och andra företagare, som indirekt beröres. Det är väl inte många företag som varit föremål för så mycken diskussion och uppmärksamhet som Uddevallavarvet. Starten i slutet av 1940-talet, då Gustaf Thordén etablerade detta företag i sin hembygd, som då sedan många år hade drabbats av en omfattande arbetslöshet, hälsades givetvis med stor glädje. Entusiasmen blev inte mindre, när företaget till följd av de gynnsamma konjunkturerna för skeppsvarven visade sig ha framgång och utvecklades mycket kraftigt. Vid denna tidpunkt stod Uddevallavarvet på toppen i tekniskt hänseende. Felet var väl att utvecklingen då gick för snabbt. Tekniken förändrades, och storleken på de fartyg som efterfrågades ökades i en takt som man tidigare inte anat. Det ledde till att företaget måste investera mycket kraftigt, och den nödvändiga konsolideringen av företaget blev inte tillräcklig. Den situation som skeppsbyggeriet befinner sig i för närvarande är givetvis ingenting unikt för Uddevallavarvet.

Ja, det är just vad man tvingas till! Inte enbart Uddevallavarvet utan alla skeppsvarv är tvingade till att ta på sig beställningar som inte går ihop; detta helt enkelt för att kunna klara sysselsättningen. Krisen rör alla skeppsvarv i Europa. Det är givetvis detta som är förklaringen till att många stater funnit sig föranlåtna att subventionera verksamheten med betydande belopp för att möta den japanska konkurrensen, som ju också vidmakthålles med statliga subventioner.

Hur framtiden kommer att te sig vet man givetvis ingenting om i dag, men att man inte tänker ge upp kampen omvittnas bl.a. av det förhållandet, att man på olika håll har mycket gigantiska planer som kräver kraftiga investeringar. Kockums i Malmö bygger t.ex. en docka som beräknas kosta ett hundra miljoner kronor och där man skall kunna bygga fartyg på 500000 ton. Eriksberg har också presenterat planer på något liknande. Jag vill inte kritisera detta. Tvärtom — det är glädjande att man har en så optimistisk syn på de framtida möjligheterna. Hade man inte detta så lade man givetvis inte ner så stora kapital som det här rör sig om. För att på motsvarande sätt tekniskt rusta upp Uddevallavarvet skulle behövas 150 miljoner kronor. Jag anser det tveksamt om vi i dagens situation skulle binda oss för så stora investeringar, när framtiden ter sig så pass osäker.

Enligt min mening är utskottet därför inne på en riktig väg när det förordar att en utredning göres rörande Uddevallavarvets framtida förutsättningar från företagsekonomiska, lokaliseringspolitiska och andra aktuella utgångspunkter. Herr Lorentzon berörde ett uttalande som Bohusläns socialdemokratiska partidistrikt gjorde vid sin kongress i söndags och i vilken det uttalades ett önskemål om en opartisk utredning; han undrade varför man skall ha en sådan.

Vidare är det uppenbart att den bör — vilket också utskottet anser — bedrivas i nära samarbete med de parter som berörs. Eftersom det i utskottets utlåtande står angivet »berörda intressenter», tar jag detta uttryck till intäkt för att även personalorganisationerna självfallet skall beredas tillfälle att framför sina synpunkter samt få dem beaktade i samband med att denna utredning arbetar. Vi har nu också finansministerns och utskottets talesmans ord på att denna tolkning bör läggas in i utskottets formulering. Herr Lorentzon säger att man borde resa till Uddevalla och tala med arbetarna vid varvet där. Jag kan hålla med om att detta är värdefullt, men fackföreningens ansvariga ledning har hela tiden haft möjlighet — och även utnyttjat denna möjlighet — att komma till tals med varvsledningen, med ledamöter som är knutna till styrelsen och med finansministern, vilket, som han har bekräftat, förekommit ett par gånger. Under den tid då dessa diskussioner har förts har fackföreningens ordförande varit informerad om läget, och han har meddelat sina synpunkter till de i detta hänseende berörda. Jag är också väl medveten om att staten inte kan göra så mycket åt de enskilda företagen och deras investeringar. Det betraktar jag som en svaghet, även om jag inte är beredd att gå så långt som till att förorda att staten helt övertar driften. Jag tror för övrigt att det inte skulle vara så svårt att få resonans för en sådan linje bland de nuvarande ägarna, så länge företaget redovisar stora förluster. Då är det, som jag sagt tidigare, som bekant ganska bekvämt att be staten träda emellan. Jag är emellertid övertygad om att en fusion mellan flera varv, såsom finansministern har förordat i propositionen, skulle vara av stort värde. Åtskilliga driftsekonomiska fördelar skulle stå att vinna med en sådan samordning.

Det är alldeles uppenbart att varvet måste anpassa sin produktion till marknadsläget, och den minskning av arbetsstyrkan som detta innebär måste givetvis accepteras. Jag vill emellertid understryka vad regeringen och utskottet i detta sammanhang anfört, nämligen att denna reducering av arbetsstyr kan måste ske i takt med att andra sysselsättningsobjekt kan tillföras uddevallaområdet. Det är alldeles uppenbart att alla lokaliseringspolitiska medel måste sättas in för att klara situationen, och det har man ju redan gått in för. Herr talman! Jag har i övrigt ingen annan mening än utskottets och ansluter mig givetvis till vad utskottet har anfört i denna fråga.
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla framhöll, och jag tyckte det var med litet förtrytelse i rösten, att staten inte kan lastas för vad som hänt fram till 1958. Jag trodde att det, eftersom jag angav att det gällde en självförvållad kris, måste framgå att jag inte lastade staten, utan självfallet bolagsledningen. Herr Gustafsson frågade sedan hur det skulle ha sett ut i Uddevalla om högern hade fått sina förslag genomförda. Herr talman! Det kan väl knappast försämra resultatet, om man får till stånd en utredning som klart visar läget. Jag kan erinra om att jag kommer från Norrköping, där vi på 1950-talet upplevde en textilkris som medförde att det nedlades över 40 företag. Denna kris klarades kanske främst beroende på de då rådande goda konjunkturerna, som medgav en lokalisering av företag till vår stad i sådan utsträckning att vi nästan kunde kompensera oss för det bortfall som ägt rum. Hade vi råkat ut för den krisen i dag hade läget varit mycket värre. Det kan tänkas att näringslivet också i Uddevalla hade blivit litet mera differentierat än vad det är nu, om man 1958 hade kunnat börja skaffa ersättningsindustrier. Herr talman! Jag vågar tro att inte bara herr Gustafsson och jag utan även de övriga ledamöterna i denna kammare skulle varit mycket mera nöjda med utvecklingen i Uddevalla, om vi inte hade haft företagskris där utan i stället en kraftig, blomstrande och vinstgivande industri. Jag tror att detta hade varit mycket trevligare för oss allesammans — på den punkten kan vi väl vara överens.

Herr talman! Om arbetarna vid Uddevallavarvet kommer att bli representerade i en fortsatt utredning eller i den utredning, som det här talas om, är jag mycket tacksam för detta. Det framgår däremot inte av utskottets skrivning, utan det är den tolkning, som man nu lägger in i skrivningen efter det att jag i diskussionen tog upp detta problem till behandling. Jag uttalar därför givetvis min tillfredsställelse över att arbetarna och personalorganisationerna vid Uddevallavarvet får möjligheter att bli representerade i en kommande utredning.

Detta är alltså inte gjort i utskottets skrivning, men jag uttalar min tacksamhet för att det tydligen kommer att bli fallet när den utredning, som det talas om i utskottsutlåtandet, kommer att igångsättas. Den utredning som jag pekar på i min interpellation går ut på att det skall vidtas vissa undersökningar hur varvet har skötts under Eriksbergsvarvets ledning. Det finns ju en hel del saker och ting, som arbetarna vid varvet har pekat på och som det är möjligt att få bekräftat i och för sig. En sådan utredning skulle varken varvsledningen, staten eller Eriksbergsvarvet kunna ha någonting som helst emot, utan den skulle snarast komma att rensa luften. Herr Gustafsson i Uddevalla har förklarat att när vi nu har fått den tolkningen av finansministern och också av herr Lindholm, att i ordet »intressenter» inbegripes även fackföreningsfolk, så är han också nöjd.

Herr talman! Det var ju bra att herr Söderström klart sade ifrån, att inte staten kunde lastas för den situation, som rådde vid Uddevallavarvet fram till 1958, utan enbart den privata företagsledningen. Han menade, som en förklaring till högermotionerna på sin tid, att man därmed knappast kunde försämra resultatet. Men, herr Söderström, alternativet till statens insatser vid dessa tillfällen har varit en direkt avveckling av varvsrörelsen. Då skulle givetvis följden ha blivit en akut kris och en katastrofsituation. Herr Söderström anför, att det måste vara mest tillfredsställande om företaget fungerar utan statliga subventioner, och det är väl alldeles självfallet. Men det som här föreslås är en nödvändig åtgärd för att kunna rädda sysselsättningen åt tusentals anställda. rade i den utredning som här aktualiseras.

Om så sker, tycker jag man har all anledning att vara tillfredsställd.
Herr talman! Herr Lorentzon kom åter tillbaka till utskottets skrivning och berörde dessutom ånyo ett uttalande som gjordes vid det socialdemokratiska partidistriktets kongress i Uddevalla. Jag har inte läst hela detta uttalande, men för mig är det rätt naturligt att man säger att en utredning skall vara opartisk. Vill man inte ha en opartisk utredning, så begär man väl en partisk — på vilket sätt den i så fall skulle vara partisk undandrar sig mitt bedömande. För mig är det alltså rätt naturligt att en utredning bör vara opartisk, och därför förvånar det mig i högsta grad att herr Lorentzon hängt upp sig på det uttrycket i resolutionen. När det sedan gäller utskottets skrivning om »berörda intressenter», så diskuterade vi i utskottets femte avdelning mycket ingående på vilket sätt vi skulle inkludera alla grupper. Därvid diskuterade vi alldeles speciellt hur de i företaget anställda skulle beredas möjligheter härtill. Vi var nämligen medvetna om att det inte kunde sättas till en mycket stor utredningskommitté, utan att det måste bli en grupp experter på detta område, som hade en fri ställning och som på ett objektivt sätt kunde klargöra Uddevallavarvets möjligheter.

Det är, herr talman, en reaktionär tolkning, som jag under inga förhållanden kan godta, ty jag anser att den som är anställd vid ett företag också har intresse i det företagets utveckling.

Herr talman! Herr Lindholms uttalande att jag skulle ha en »reaktionär» uppfattning returnerar jag. Jag har inte gjort utskottets utlåtande. Det har däremot herr Lindholm varit med om att skriva under. Jag förvånar mig fortfarande över att 15 socialdemokratiska ledamöter kan godta en sådan skrivning. När det gäller talet om en opartisk utredning är polemiken inte riktad mot mig — jag tar den i varje fall inte så — utan mot det socialdemokratiska partidistriktets årskonferens i Uddevalla, som har formulerat kravet på en opartisk utredning. Om man där hade ansett att det inte behövdes en opartisk utredning, så hade man givetvis inte gjort detta uttalande. Alltså tar jag det inte som en polemik mot mig.

Herr talman! För oss socialdemokraer är det traditionellt att säga, att en utredning av denna art skall vara opartisk. Jag kan uppriktigt sagt inte förstå herr Lorentzons ängslan för socialdemokratin på den punkten. Jag tycker att han skall ta det rätt lugnt. Däremot finns det nog anledning till betydande ängslan för herr Lorentzons sätt att bedöma statsutskottets utlåtande, ty det förutsätter att de anställda inte har något som helst intresse av hur det går med det företag där de är anställda. Endast under förutsättning att man gör den tolkningen kan man förstå herr Lorentzon, och det är det betraktelsesättet som jag för min del anser vara reaktionärt — det har gått åtskilliga decennier i svenskt näringsliv sedan den uppfattningen var rådande!

Herr talman! Uddevallavarvet var redan vid sin tillkomst ovälkommet. Det betraktades såsom ovälkommet av de gamla varvsintressen som fanns i göteborgsområdet och som självfallet inte var tilltalade av att få en ny konkurrent. Det är mycket som är intressant i den debatt som vi haft här i dag. Bland annat är det intressant att konstatera det intresse som från kommunistiskt håll här visas för Uddevallavarvet och dess fortsatta existens. Det kommunistiska intresset för Uddevallavarvet är märkligt sett mot bakgrunden av den verksamhet på en annan linje som kommunisterna driver i Göteborg. Den linjen är någonting helt annat än den som presenteras i riksdagen i dag. I Göteborg säger man att redan då varvet kom till, 1946, var det överproduktion inom varvsindustrin i världen. Uddevallavarvet borde därför, säger man, inte ha tillkommit, utan man borde i stället ha satsat på helt andra industrier. Denna kommunisternas uppfattning stämmer helt överens med den som varvsägarna i Göteborg har. Det är bara synd att vi här i kammaren nu får höra en annan version, men det beror väl på att ämnet här i någon mån är avvikande. Det kunde vara trevligt om kommunisterna i fortsättningen inte förde fram två linjer i samma fråga, eftersom man då lätt kan ta dem för folkpartister. I 1963 års proposition uttalades att de varv som kan bygga de stora fartygen har de största möjligheterna att överleva. I årets proposition säger man att det för att göra varvet konkurrensdugligt i en mera normal varvskonjunktur krävs investeringar på omkring 150 miljoner kronor, vilka man dock för närvarande är tveksam om att tillstyrka. Alltjämt gäller dock det omdöme som fälldes i propositionen år 1963 att förutsättningen för att ett varv skall överleva är att varvet kan bygga den stora typen av fartyg. Tyvärr har utvecklingen i Uddevalla i det hänseendet inte följt med den internationella utvecklingen. Varvet är modernt i och för sig trots vad som här har sagts från högerhåll, men det är inte längre modernt när det gäller att bygga de allra största fartygen. De investeringar och de utbyggnader som har gjorts under senare år i Uddevallavarvet har inte varit av den storlek att varvet har kunnat hänga med i den internationella utvecklingen. Därmed har också enligt de bedömningsgrunder som finansdepartementet självt använder varvets möjligheter att överleva tyvärr minskat. Att vänta ytterligare år med att göra sådana investeringar som skulle föra fram varvet i största internationella klass är detsamma som att ytterligare minska varvets möjligheter att överleva. Eftersläpningen i förhållande till de bästa internationella konkurrenterna fortsätter då att öka enligt den bedömningsgrund som finansdepartementet anknöt till 1963. För att överleva är det nödvändigt att nu kunna bygga även fartyg av den allra största storleksklassen. Vid den tidpunkt då Uddevallavarvet råkade i svårigheter, i slutet av 1950-talet, var varvet också med den tidens teknik utrustat för att bygga de största fartyg. År 1959 låg varvet på tredje plats i världen vad storleken beträffar. Året därpå låg det på fjärde plats, och 1965 och 1966 hade det halkat ned till tjugonde respektive tjugosjätte platsen bland varven i världen. Det är vanskligt att bedöma utsikterna i denna industrigren. I en tidigare proposition framhölls att varvens kapacitet hade byggts ut så mycket att man hade överkapacitet. De uppgifterna byggde på 1962 års produktion. Sedan dess har fartygsproduktionen i världen ökat till nästan det dubbla, nämligen från 8 miljoner till 14 miljoner ton. Den utbyggnadstakt som hållits inom varvsindustrin under 1960-talet har inneburit att produktionen vid världens varvsindustrier år för år har vuxit med 11 procent. Det är svårt att säga hurudan framtiden kommer att bli. De bedömningar som efter mycket sorgfälliga och omfattande utredningar har gjorts på det internationella planet visar olika resultat.

Italienska staten, som har stora engagemang inom varvsindustrin och är den största varvsägaren i Italien, har även haft anledning att se över sin varvssituation och göra en mycket omfattande reorganisering av sina varv för att specialisera dem på olika sätt. I Italien är man ännu mera försiktig när det gäller att bedöma varvskonjunkturen. Italienska statens varvsutredning räknar med att vi 1970 skall ha kommit fram till en varvsproduktion på mellan 10 och 12 miljoner ton. Det betyder en tillbakagång i jämförelse med dagens situation eftersom vi är uppe i 14 miljoner ton senaste år. Bedömningarna av den internationella konjunkturen varierar alltså kraftigt från land till land. Jag tror att detta är ett bra exempel, som visar att vi bör vara ganska försiktiga med att tro att vi genom någon form av parlamentarisk utredning här i landet skulle kunna nå den rätta siffran, som vi sedan skulle kunna bygga upp vår varvspolitik på. Världen är icke sådan. En utredning, hur allsidigt och väl sammansatt den än är och vilka intressenter som än är med i den, kan icke redovisa en exakt siffra som vi kan lita på. Det är inte något fel att finansdepartementet gjorde bedömningen så försiktigt 1963. Man vågade inte tro annat än att det var en överdimensionering då trots att varvskapaciteten sedan dess nästan fördubblats. Liknande svårigheter kommer denna allsidigt sammansatta utredning att råka ut för. Jag tror därför att lösningarna på denna sorts problem inte ligger i utredningar, även om sådana behöver göras på vissa tekniska och ekonomiska punkter och kanske för att få fram vissa för hela den svenska varvsindustrin gällande lösningar. När det gäller ett varv såsom Uddevallavarvet är uppgiften i stället att vi skall bestämma oss för om varvet skall överleva och utvecklas. I så fall måste vi göra investeringarna utan att veta vad framtiden kan bjuda. Sådan är situationen på varvsindustrins område. Vill vi vara med, måste vi göra en insats utan att veta om vi får tillbaka pengarna eller inte — och det är mycket stor risk för att man inte får tillbaka pengarna. Trots att villkoren är så hårda i den internationella varvskonkurrensen, är regeringarna och parlamenten i andra länder inriktade på att engagera staten i utbyggnad och modernisering av sina varv. Den engelska Geddesrapporten rekommenderar, att den engelska varvsindustrin skall koncentreras till fyra produktionsgrupper och att den engelska motorindustrin skall koncentreras till fyra produktionsenheter.

Lika fullt står vi i dag inför två frågor. Den ena är: Har vi råd att följa med i denna utveckling inom varvsindustrin? Den andra frågan är: Har vi råd att inte följa med? Om vi inte skall följa med i utvecklingen, måste vi i stället göra de ekonomiska insatser som behövs för att finna alternativa -: sysselsättningar. Vilka sådana alternativa sysselsättningar finns? Vad kommer de att kosta? Hur kommer de att lyckas? Våra erfarenheter från den omställning av det privata varvet i Oskarshamn, som behövde genomföras för några år sedan, visar hur svår omställningen är att göra och hur vanskligt det är att finna alternativa produktionsuppgifter av lönsam karaktär. För någon vecka sedan fick regeringen bevilja avskrivning på ett lån till ett privatföretag som hade blivit lokaliserat till Oskarshamn. Så ännu är inte bekymmerna avklarade därnere. Det är svårt att ersätta ett varv. Ett varv är inriktat för en speciell produktion och har sin tekniska, ekonomiska och personella organisation uppbyggd sedan många år för att klara en viss arbetsuppgift. Det är inte bara i vårt land som det är svårt att ställa om från varvsproduktion till annan produktion. Också utländska erfarenheter visar på mycket stora vanskligheter att åstadkomma tillfredsställande omläggningar. Sedan flera år tillbaka har man stora svårigheter i Frankrike i S:t Nazaireområdet, i Italien i Trieste-området, i Englands stora varvsdistrikt, och tyskarnas bekymmer i Hamburg-Kielområdena känner vi också väl till. I åtskilliga fall har det nog visat sig vara enklare att söka helt nya lösningar, avskilt från den gamla verksamheten, än att försöka bygga på den gamla verksamheten och göra den till något annat. I propositionen till 1963 års riksdag framhölls att orsaken till det statliga engagemanget i Uddevallavarvet var att varvet sysselsätter så många människor och är av indirekt betydelse för ytterligare stora delar av näringslivet i den trakt där det är verksamt. De samhälleliga ingripandena år 1963 motiverades också med att den svenska varvsindustrins goodwill fordrade att samhället inte undandrog sig att medverka till, som det hette, en bestående lösning av problemen. Det talades också om Uddevallavarvets fortbestånd som varv. Alltjämt betyder varvet och dess dotterbolag mycket för sysselsättningen inom området. Närmare 4 000 människor ges direkt sysselsättning vid varvet och dess dotterföretag. I den nu föreliggande propositionen yppas emellertid, som jag sade, viss tveksamhet. Det hänvisas till ett utlåtande från varvsstyrelsen om att produktionen skall bringas ned och antalet anställda minskas. Det har angivits att antalet anställda skall minskas med omkring 900. Det är en ytterligare minskning utöver den som har skett de senaste åren.

Det blir svårigheter att ställa om själva företaget, det blir svårigheter att finna nya arbetsmöjligheter, nya produktionsgrenar som kan ta hand om både arbetare och tjänstemän, rekryterade för varvsarbete. På vissa punkter går det kanske bra, och det hänger samman, som man säger i propositionen, med den takt i vilken avvecklingen sker så att sysselsättningssvårigheter kan undvikas. även om vi alltså tar för givet att denna nedgång med 900 kommer att ske, är vi på den punkten allmänt intresserade av att just de villkor som nämns i propositionen om takten och alternativa arbetsmöjligheter kan uppfyllas. Å andra sidan kvarstår varvsindustriproblemet i Uddevalla ändock för de återstående drygt 3 000 direkt och indirekt engagerade. Det har kanske i en del av inläggen i dag låtit som om Uddevallavarvet inte var ett modernt varv utan att det har dåliga anläggningar som dessutom var dåligt avbetalda, dåligt nedskrivna. Faktum är att varvet i de flesta avseenden är ganska modernt i sin storleksklass och har sina anläggningar, fastigheter och övrig utrustning, bra nedskrivna. Den modernaste anläggningen inom varvet, Sörviks-delen, har maskiner, dockor och inventarier helt avskrivna, medan byggnaderna har avskrivits enligt tillåtna taxeringsregler. Varvet kan bygga båtar till uppemot ca 135 000 ton på sin största bädd. Hittills har man bara byggt fartyg på 90000 å 95 000 bruttoton som störst. I de internationella översikterna över varvsindustrin har man kommit fram till den bedömningen att de största vanskligheterna inom <:varvsindustrin kommer att visa sig just inom varv av den här storleksklassen. De varv som kan bygga fartyg på mellan 75 000 och 100 0090 ton kommer att få de största svårigheterna. Däremot kommer sysselsättningen att öka för varv som kan bygga fartyg på över 100 000 ton. När det gäller mindre fartyg kanske svårigheterna kan övervinnas genom specialkonstruktioner, och det får bli specialvarvens sak att inrikta sig på dessa typer av fartyg. Hur vi än beter oss måste vi för den del av Uddevallavarvet som vi vill ha kvar se till att anläggningar utbyggs så att de kan producera fartyg av den storleksklass som redarna efterfrågar. Vi kan inte av kostnadsskäl hålla fast vid att bygga fartyg av alltför liten storleksklass, när vi vet att marknaden enligt bästa internationella bedömningar håller på att vika beträffande fartyg av detta slag. Därför är det nödvändigt att tämligen omgående göra investeringar i Uddevallavarvet. Det har sagts att vi kan avvakta beslut av 1969 års riksdag och därefter iillåta en viss utveckling av Uddevallavarvet. Enligt mitt förmenande är det inte möjligt utan att varvets framtid allvarligt sättes på spel. Redan nu måste ett varv, även om det genomför vissa produktionsnedskärningar och = viss minskning av personalen, rekrytera ny personal bland arbetare och tjänstemän. Det är naturligtvis svårt för ett varv, vars ägare säger att han först om några år kan bestämma hur det skall bli med varvet, att få den personal som behövs för att upprätthålla produktionen inom den ram som styrelsen har föreslagit och att göra det med bibehållande av den kvalitetsmässiga nivå som man finner angeläget att hålla. Det kan bli väl så dyrt att fatta ett beslut som att icke fatta ett beslut, vilket kanske till en början ser djärvt ut. Också fegheten kan kosta pengar. Det är inga pengar att vinna på dröjsmål i denna utveckling, när varvstekniken i världen går så raskt framåt. Ett varv av denna storlek ligger ute med stora pengar inte bara i sina egna anläggningar utan också i krediter som det måste uppbringa och ställa till rederiernas förfogande för att kunna sälja fartygen. Kredittiden har genom konkurrensen förlängts. Det har talats om att japanerna lämnat krediter med åtta års löptid och 5,5 procents ränta. Jag tror att det är realistiskt att man inte bara i vårt land utan även på andra håll i världen bör räkna med en långivning till 5,5 procents ränta och tio års löptid på de 80 procent av fartygspriset som redaren får kredit på. Detta betyder att varven får in kontant betalning på 20 procent av sin tillverkning. Resten måste de ligga ute med i lång tid. För ett varv som Uddevallavarvet måste man räkna med att detta innebär 600 miljoner kronor i krediter för en löpande produktion av nuvarande storlek. Det är intressant att göra en jämförelse mellan Uddevallavarvet och ett av de mera etablerade göteborgsvarven. Därvid finner man att Uddevallavarvets eget kapital uppgår till mellan 40 och 50 miljoner kronor, medan det sammanlagda egna kapitalet, dolt eller synligt, i det andra företagets räkenskaper är cirka 650 miljoner kronor, d.v.s. 600 miljoner kronor större. Med 7 procent ränta på pengarna betyder detta 42 miljoner kronor högre »driftkostnader» per år för Uddevallavarvet på grund av att det icke är så välkonsoliderat som det gamla och mera etablerade varvet. En skillnad i driftresultatet på 42 miljoner kronor om året kunde förklara ganska mycket av olikheter i de offentliga boksluten meilan Uddevallavarvet och en del andra litet äldre varv, utan att det fördenskull finns någon anledning att dra slutsatsen att det ena varvet skulle vara tekniskt efter i förhållande till något annat varv eller gör oförmånligare kontrakt generellt sett än ett annat varv normalt gör.

Den utbyggnad som nu sker vid Uddevallavarvet uppgår per år till omkring 7 miljoner kronor. Det är ett för litet belopp för att varvet skall kunna hänga med i utvecklingen. Det behövs mera pengar in i detta varv, om man skall modernisera det på en del punkter, där det redan från början, när Sörviks-delen planerades, var beräknat för en bättre utrustning än man i dag har. Det har beräknats att man på det sättet skulle behöva förbättra varvet yt terligare med mellan 35 och 40 miljoner kronor i 1965 års priser, inte för att bygga ut det utan för att göra det fullt modernt i den storlek som varvet enligt styrelsens planer skulle ligga i för den närmaste tiden. En total utbyggnad skulle enligt vad finansministern anger i propositionen kosta 150 miljoner kronor. Jag antar att det också är enligt 1965 års priser; låt oss säga 200 miljoner kronor i dagens priser. Om en sådan investering av 200 miljoner kronor göres skulle det betyda att varvet skaffar sig en docka av den storlek som är nämnd för de nya anläggningar som pågår eller är projekterade i Malmö och Göteborg. En sådan docka skulle då byggas i Uddevalla inom investeringsramen 200 miljoner kronor. Det skulle i sin tur betyda att varvet måste öka sin produktion genom den stora dockan, samt upprätthålla sin stora bädd, modernisera en del av sina äldre anläggningar men lägga ned någon av de mindre bäddarna. En sådan investering skulle naturligtvis medföra att varvet blev effektivare och gav en viss ökad »vinst». Det är vanskligt att säga om den vinsten skulle bli tillräckligt stor för att förränta sitt kapital — jag tror inte att man vågar vara så optimistisk. Men den skulle räcka för att minska den driftsförlust som varvet normalt annars skulle göra vid en ökad produktionsvolym. Driftsförlusten för de tre år som är aktuella för riksdagen visar att vi kan räkna med att en normal driftsförlust per år vid varvet med nuvarande kontraktspriser i världen uppgår till omkring 20 miljoner kronor. Vid en utbyggnad av varvet genom en modern docka — låt oss säga en produktionsökning på 50 procent för fartygssidan — måste vi räkna med att med gällande världspriser på fartygsleveranser från varvet driftsförlusten skulle öka med ungefär lika mycket som produktionsutbyggnaden. Den kanske skulle öka med upp emot 30 miljoner kronor.

Det skulle för Uddevallavarvet kunna betyda en ytterligare förbättring av driftsresultatet med kanske cirka 14 miljoner kronor vid ökad produktionsvolym.

Då först kan vi hoppas att våra kapitalinvesteringar visserligen icke återbetalas men icke behöver leda till ytterligare årligen återkommande förluster för varvsindustrin, antingen den ligger i Uddevalla eller på annat håll. För att få ett sådant grepp över utvecklingen, att man kan få ner kostnadsnivån, har regeringarna i andra länder, stödda av parlamenten, ansett sig vara tvungna att från samhällets sida ekonomiskt hjälpa varvsindustrin att reorganisera sig. Det är detta som vi på olika håll tror är nödvändigt att göra inom varvsindustrin också i vårt land. Vi har ingen anledning att räkna med någon plötslig omvandling av varvskonjunkturen till det bättre. Det är därför klokare att bestämma sig för en viss utveckling vid Uddevallavarvet och under denna förutsättning ta upp diskussionen med den Övriga varvsindustrin om en reorganisering av den svenska varvsindustrin och en kostnadstäckning från samhället motsvarande den som andra stater åstadkommer. Man måste planera för ett par år framåt vid ett varv. Mycket snart måste för Uddevallavarvet göras upp planer beträffande produktion, personal och investeringar av olika slag som går ut över år 1969. Därvid måste man veta vad som skall hända efter detta år. Redan år 1967 och framför allt år 1968 är det alltså, för att kunna driva varvet i Uddevalla förnuftigt, nödvändigt att veta vilka planer ägaren har efter år 1969. Vi kan inte på den punkten sitta och vänta på en utredning tills år 1969 är inne. Finansministern har i sin proposition handlagt frågan på det sättet att de tre årens driftsförlust, som nu är aktuell, skall betalas. Dessutom skall en allsidig utredning göras och redovisas senast år 1969. Därutöver finns det i propositionen ett uttalande som är värt beaktande: De investeringar som är nödvändiga för att varvet skall vara funktionsdugligt skall man vara beredd att göra. Här får vi alltså gå in med den sortens investeringar — kanske inom den ram som jag nyss har talat om, 35 å 40 miljoner kronor i 1965 års priser — vilka icke betyder en utbyggnad av varvet, som ramen 150 å 200 miljoner kronor skulle innebära. Om vi bestämmer oss för en sådan 35—40 miljonersinvestering tar vi risker. Om vi icke bestämmer oss för den, kommer vi också att ta risker. Vi vet ingenting om alternativa arbetsplatser, men erfarenheterna från Oskarshamn visar att det kan föreligga stora svårigheter. Vi vet att alternativa arbetsplatser inom metallindustrin kostar 150 000 å 200000 kronor per man och att en investering för att skaffa sysselsättning åt enbart 1000 man skulle kräva 150 miljoner å 200 miljoner kronor, men vi vet inte om den investeringen är mera räntabel än varvsinvesteringen. Vi känner inte till hurdan den internationella konjunkturen kommer att vara på vissa punkter. Vi vet av erfarenhet från Oskarshamn att kostnaderna för en omställning är betydande. Dessutom har vi behov av lokalisering av företag till många andra orter. Om vi nu utan att avvakta en större utredning gör denna mera begränsade modernisering av Uddevallavarvet, kan vi sedan inom ramen för en större utredning ta upp frågan om en insats för varvsindustrin som sådan. Det gäller krediterna till denna industri, räntevillkoren, de internationella kontakter vi behöver för att bedöma framtidsutsikterna. Eftersom vår varvsindustris beställare till stor del finns i Norge, bör vi ju inte göra upp dessa affärer helt på egen hand. Då gäller det en allsidig utredning av hela den svenska varvsindustrin och dess problem, och där är Uddevallavarvet bara en detalj.

Herr talman! Med det anförda har jag försökt belysa några förhållanden inom varvsindustrin som också berör Uddevallavarvet. Uddevallavarvet är ett av de problem som ingår i ett betydligt större sammanhang. Det finns 29 000 arbetare och tjänstemän anställda inom varvsindustrin i vårt land. Den svenska varvsindustrins produktion är mycket hög. I fråga om produktionsresultat befinner sig Sverige bland de allra främsta länderna i världen. Tillsammans med Tyskland och England ligger Sverige med en varvsproduktion av något över 1 miljon ton närmast efter Japan som har nästan hälften av världens varvsproduktion, och tillsammans svarar dessa fyra länder för nära tre fjärdedelar av världens varvsproduktion. Vi får hoppas — även om jag inte är lika optimistisk som utskottet vågar vara, när det talar om OECD och dess kommitté på detta område — att det skall bli möjligt, om inte genom OECD så dock på andra vägar, att få till stånd den kontakt de stora skeppsbyggnadsländerna emellan, som skall kunna leda till en rimligare subventioneringspolitik från staternas sida. Faktum är att skattebetalare i olika länder för närvarande bidrar till att hålla nere fartygspriserna till förmån för de stora internationella oljerederierna. Ibland talar vi om att konsumenterna bör betala sitt pris. Jag anser att det också bör gälla rederierna. Svårigheten i den värld, vari vi lever, är emellertid att få till stånd ett samspel mellan olika länder. Var och en sitter och ser till sina intressen. Vi skall emellertid inte tro att de andra snällt kommer att följa efter bara vi avstår från att bevaka våra intressen på varvsindustrins område. Det behövs betydligt hårdare förhandlingar mellan de större skeppsbyggnadsländerna om en avveckling eller i varje fall en viss nedrustning av varvssubventionerna över hela världen. Det finns kanske anledning att återkomma till den frågan framdeles.

Herr talman!

Bakom herr Hagnells inlägg, i varje fall större delen av det, låg frågan: Varför bestämmer man sig inte i dag? Man sköt på frågan 1963 och 1965 och nu skjuter man på den igen. Herr Hagnell försökte väl också delvis beskriva varför man inte bestämmer sig i dag. Han sade att det kan ligga feghet i att vänta men att det är förståeligt att man gör det med hänsyn till den nuvarande situationen. Det är också sådana avvägningar som legat bakom regeringens ståndpunktstagande. Man rör sig ju på ett plan där egentligen bara efterklok heten kan redovisa vilket som var det riktiga. Nu löser man väl inte problemen enbart med att se till att Uddevallavarvet får en stor docka där det kan byggas 400 000 eller 500 000-tonnare. Trots att rederinäringen i framtiden kommer att efterfråga större flytande enheter tror jag flottan kommer att vara dimensionerad på olika sätt. Hamnförhållanden och mycket annat är faktorer som gör att det finns en gräns för det flytande tonnaget i dessa enormt stora tonklasser. Nu har det försiggått en stark utslagning av det mindre tonnaget hos redarna under de senaste 5—10 åren. Det är helt enkelt fraktkonkurrensen som är anledningen till detta. Men man kommer ändå inte att kunna göra sig av med de mindre båtarna, frånsett alla specialfartyg, kylfartyg och många andra båtar av olika slag, som rederinäringen ständigt behöver. Jag tror emellertid att denna relativt snabba omvandling till ett större tonnage inte kommer att vara lika pregnant i framtiden, som den har varit de senaste tio åren. Den starka utslagningsprocessen, betingad av den hårda fraktkonkurrensen, har i viss mån varit förklaringen till det kraftigt ökade nybyggnadstonnaget, om jag ser byggandet ur världssynpunkt och i fråga om varvskapaciteten. Det ger mig anledning att tro att ett försök att bedöma det hela för framtiden skulle ge till resultat en något mera dämpad utvecklingstakt än den vi har haft hittills. Detta är nog ett mer realistiskt antagande vid det svåra försöket att förutsäga vad framtiden bär i sitt sköte. Vad jag egentligen har velat framhålla är, att man inte kan bedöma Uddevallavarvet såsom ett isolerat varv, fristående från svensk varvsindustri i övrigt. Den utredning vi talar om skulle missa den väsentliga poängen i sitt arbete, om man sätter sig ner och bara funderar över Uddevallavarvet. Jag tror att man får se Uddevallavarvet som ett led i problemet svensk varvsindustri och så småningom försöka komma fram till vilken plats varvet skall ha i svensk varvsindustri, betraktad mera som en enhet. Vad är det som präglar utvecklingen i världen nu — jag tror att herr Hagnell tangerade det? Jo det är alldeles påtagligt den fusioneringsverksamhet, det produktionssamarbete eller den produktionsuppdelningsverksamhet — man kan använda vilket uttryck man vill — som pågår. Den internationellt pressade situationen för varvsindustrin har ju föranlett att företagarna anmält sig hos vederbörande regering och parlament och krävt ekonomiskt stöd. Vi har lämnat det stödet till svensk varvsindustri hitintills i form av kreditgarantier. Jag hoppas att detta inte skall behöva föranleda någon inlösen av några utfästelser som varven åtagit sig, utan att vi i ekonomiskt avseende inte skall behöva bli särdeles betungade av denna kreditgaranti.

En sådan fusioneringsverksamhet har ju utomordentliga fördelar. Den sger möjlighet till ett produktionssamarbete eller en produktionsuppdelning, en specialisering som onekligen gör varje enhet slagkraftigare inom ramen för det hela. Ett sådant samarbete borde också kunna inledas på forskningsoch utvecklingsområdet; jag har personligen haft en obehaglig känsla av att svensk varvsindustri under de senaste, skall vi säga fem eller sex åren har kommit en smula på efterkälken i detta avseende. Detta längre gående statsstöd, som av och till har aktualiserats från varvsindustrins sida på senare tid, bör enligt min mening behandlas på samma sätt som skett med motsvarande framställningar i andra länder. Vi vet att man i Holland engagerat sig för ett långt gående statsstöd till den holländska varvsindustrin. Men man har satt upp villkor. Endast sådana varv skall komma i fråga för detta stöd, som skriftligen förklarar sig beredda att underkasta sig specialisering och erforderligt samarbete med andra varv och som är villiga att verka i den riktningen. Något liknande gäller för de tyska varven, och alla vi som är intresserade av detta område har sett vilka villkor den engelska regeringen satt upp för den engelska varvsindustrin.

Man sätter dessutom upp som direkt villkor för sitt engagemang ett samägande i den varvsgruppering i större och mer rationellt format som här håller på att utbilda sig. Nu är det ingen hemlighet — och jag har redovisat det i propositionen — att jag sedan ett par år tillbaka haft diskussioner med den svenska varvsindustrin för att nå, som jag hoppats, ungefär samma resultat.

Jag betraktar det såsom nödvändigt att samma synpunkter anammas inom svensk varvsindustri i större sammanhang, och det är i det sammanhanget jag menar att man bör placera in Uddevallavarvet. Jag tror inte att det är så klokt att planeringen för svensk varvsindustri sker strikt ur det egna företagets synpunkt. Vi vet att Kockums har byggt en docka som klarar en 300 000 tons båt. Vi vet att även Eriksberg har haft ungefär samma planer. Vi vet också att den rätta platsen för en sådan docka i Göteborg knappast är Eriksberg utan ett annat varv som ligger en bit utanför staden och som har litet större möjligheter att klara en sådan anläggning. Det är farofyllt att man på varje varv sitter och planerar oberoende av de andra och på så sätt skaffar sig en överkapacitet för fartyg av sådant här format, med de stora investeringar det innebär, och därmed gör den ena villan värre än den andra. Det har tyvärr visat sig att man inom den svenska varvsindustrin efter en ganska lovande upptakt för dagen tycks ha tappat lusten för att se problemen i ett större sammanhang. Jag är kanske litet för pessimistisk om jag gör gällande att lusten inte finns där; den finns nog kvar även om den kanhända var mer accentuerad för ett år sedan. Utspelet ligger nu hos den svenska varvsindustrin. Kommer man att göra anspråk på att denna kammare och medkammaren skall engagera sig för längre gående stöd till industrin, anser jag det vara helt naturligt att man också bör erbjuda vissa motprestationer. Detta är läget just för dagen beträffande de bordlagda förhandlingarna. Jag menar att bollen ligger hos varvsindustrin. Regeringen är nu som tidigare öppen för förhandlingar och beredd att ta positivt på ett närmande från varvsindustrins sida. Men vi vill göra det i ett större format, och det är i ett sådant större format som jag menar att Uddevallavarvets problem «rätteligen också bör sättas in. Naturligtvis skall vi då försöka komma fram till vad jag hoppas vara en godtagbar uppgörelse — godtagbar även ur Uddevallavarvets synpunkt.

Herr talman! Det är underligt att den stridbare herr Hagnell, som när han talar om statliga industrier m.m. enligt mitt förmenande har mycket förnuftiga synpunkter, vilka väl i stort sett delas av kommunister, ibland måste slå åt vänster.

Jag skulle vilja fråga herr Hagnell: När har kommunisterna i Göteborg gjort något uttalande, som herr Hagnell i detta fall kan stödja sig på, att vi är helt överens med varvsägarna i Göteborg om att få bort Uddevallavarvet? Jag kan upplysa herr Hagnell om att vi kommunister varken i Göteborg eller någon annanstans i landet har några barn tillsammans med storfinansen inom varvsindustrin, lika litet som vi hade barn tillsammans med Gustaf Thordén.

Herr talman! Från kommunistiskt håll uppskattar man tydligen de initiativ som vi socialdemokrater har tagit när det gäller den statliga företagsgruppen, den allmänna näringspolitiken, ATP pengarna till näringslivet och dylikt jag antar att det är sådant ni syftar på. Jag förstår att ni är ledsna, om jag jämför er med folkpartisterna, men ni får ursäkta att jag gärna vill kritisera att ni driver två linjer. Här i riksdagen har ni talat för Uddevallavarvet och dess fortbestånd, men när ni går till val på Götaverken i Göteborg delar ni från kommunistiskt håll ut en valbroschyr, där ni talar om, att Uddevallavarvet redan från starten var onödigt därför att denna industrigren redan var Ööverdimensionerad. Men Uddevallavarvet startade 1946 och då var varvsindustrin bara en tredjedel av vad den är i dag. Om varvsindustrin redan vid den tidpunkten var överdimensionerad, måste den väl vara tre gånger mer överdimensionerad i dag. Ni för med andra ord samma resonemang som varvsägarna gjorde i Göteborg, när de 1946 motsatte sig att det startades en konkurrensindustri. De tyckte att det räckte med deras egna företag. Man borde i stället ha satsat på andra industrier, heter det. Ni ville ha andra industrier, inte Uddevallavarvet. Det är den linjen kommunisterna driver i Göteborg. Här driver ni en annan linje.

Herr talman! Jag har ingen invändning att göra när ni säger att ni här i riksdagen har drivit den och den linjen. Jag säger att ni på arbetsplatserna, bland de anställda vid varven i Göteborg, driver en annan linje än den ni för fram här i riksdagen.
Herr talman! Det mesta som kan sägas om Uddevallavarvet är väl nu sagt. Jag vill bara vitsorda vad herr Gustafsson i Uddevalla sade, nämligen att det i Bohuslän råder tillfredsställelse över den skrivning som utskottet gjort om Uddevallavarvet. Varvets framtid berör ju stora delar av den bohuslänska befolkningen, och många människor, inte bara från själva staden utan också från angränsande kommuner, har sin utkomst vid varvet. Omfattande inskränkningar i dess produktion får därför svåra återverkningar, om inte andra arbetstillfällen kan skapas i stället. Här har framhållits att den socialdemokratiska partikongressen i Bohuslän, i varje fall av referaten att döma, har uttalat sin tillfredsställelse. Nu var det inte bara socialdemokraterna som hade partikongress i söndags, utan det hade också centerpartiet i Bohuslän. Efter ett referat av utskottets skrivning i denna fråga uttalades — det kan jag försäkra — också från detta parti tillfredsställelse över den förståelse som har visats gentemot Bohuslän. Den företagsekonomiska undersökningen rörande förutsättningarna för driften i Uddevallavarvet hoppas jag verkligen skall leda till att vi kan få fortsatt varvsdrift i Uddevalla. Efter att ha lyssnat till herr Thylén vill jag inte påstå att han sade direkt att vi bör använda pengar på företag i Göteborg i stället för i Uddevalla, men man får lätt rivaliteten de två städerna emellan i tankarna i anledning av herr Thyléns anförande. Jag vill emellertid hoppas att det inte skall gå på det sättet att man bygger ut i Göteborg för att där bereda tillfälle för dem som kan bli friställda i Uddevalla att få sin utkomst. Enligt min uppfattning är det ett värdefullt uttalande som görs av utskottet när det säger: I anledning av vad i motionerna anförts vill utskottet emellertid framhålla, att effektiva insatser bör ske i syfte att bereda annan sysselsättning åt anställda som kan bli friställda i samband med inskränkning av verksamheten vid Uddevallavarvet. Härvid bör förutsättas att de lokaliseringspolitiska medlen med kraft sätts in i Uddevalla och angränsande kommuner för att lösa sysselsättningsfrågorna i detta område.» Inte minst uppskattar jag att utskottet varit vidsynt nog att föreslå att de lokaliseringspolitiska medlen skall sättas in inte bara i själva staden utan också i angränsande kommuner. Därmed ges de möjligheter att verka inom ett större område, vilket ur flera synpunkter kan vara av värde. Företasarna får mer att välja på, miljöfrågorna kan bättre beaktas, resvägarna kan i förekommande fall också förkortas och de av kommunerna gjorda investeringarna kan bättre utnyttjas, för att nu nämna en del av de fördelar som följer av att uppmärksamma denna utskottets skrivning.

En aktiv 1okaliseringspolitik bör kunna ge resultat också inom detta område. Det geografiska läget betraktas allmänt såsom utmärkt, och jag vill påstå, att det verkligen finns en både kunnig och ansvarsmedveten arbetarstam vid Uddevallavarvet, alltså två viktiga förutsättningar för att ett företag, som etablerar sig inom detta område, skall kunna lyckas.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
Herr talman! Det kan synas egenidomligt att vi fått en så här lång och livlig debatt kring ett enhälligt utskottsutlåtande. Till en del är det kanske ett symtom på att vi rör oss med en fråga som i vissa stycken kanske går litet utanför andra likartade frågor som vi har att handlägga i riksdagen. Jag är inte på något sätt förvånad över det starka engagemang som t.ex. herr Gustafsson i Uddevalla röjde för en stund sedan, när han stod i talarstolen. Han är från Uddevalla. Så är även jag. Alla vi som sett vad som hänt i denna bygd mitt i Bohuslän har lätt att bli engagerade på det sättet. Diskussionen gäller ju en bygd som för 30 å 35 år sedan var en av de allra svårast drabbade arbetslöshetsbygderna. Vi talar om en stad som förr har upplevt att stora, för staden dominerande industrier har kommit på obestånd och fått läggas ned. Till den naturliga ängslan för en upprepning som detta skapar hos folket i bygden kommer den känsla av stor besvikelse som blir följden, när mycket högt spända förväntningar på det sätt som här har skett upplöses i intet eller något näst intill. Förväntningarna var mycket högt spända. Det var en lust att leva i Uddevalla i början och mitten på 1950 talet. Man var allmänt tämligen säker på att de svåra tiderna var förbi och att man fått någonting att ty sig till. Det är självklart att det blir ett känslobetonat engagemang, när en sådan förväntan helt eller delvis svikes. Jag kan däremot inte riktigt förstå, att man av sitt engagemang i frågan skall förledas till så svepande omdömen. Det finns ingen meningsskiljaktighet mel lan mig och herr Gustafsson och ej heller, såvitt jag förstår, mellan mig och andra talare som varit uppe om det nödvändiga i att vidta den föreslagna åtgärden att tillföra Uddevallavarvet de pengar som behövs. Som jag ser det, är det en ganska självklar åtgärd på kort sikt. Det kostar 75 miljoner i denna omgång. Jag är helt övertygad om att de konvulsioner, inte bara i Uddevalla utan i mellersta Bohuslän över huvud taget, som skulle bli följden av ett snabbt nedläggande av varvet, skulle komma att kosta samhället långt mer än 75 miljoner. Men om vi på det sättet är eniga förstår jag inte varför vi skall låtsas oenighet där ingen oenighet finns. Hur skulle det ha sett ut i Uddevalla, sade herr Gustafsson i Uddevalla, om högerpartiet hade fått sin vilja igenom? Jag vill inte förlänga debatten genom någon uppmaning till herr Gustafsson att gå i svaromål, om han nu är här, men nog skulle man velat få något mera preciserat vad han åsyftar. Vad är det som har varit kärnpunkten i högerpartiets yrkanden i denna fråga år efter år? Jo, det är att vi långt tidigare skulle ha fått den grundliga utredning som nu äntligen alla tycks vara överens om att vi skall ha. Om vi hade fått den för två eller fyra år sedan eller ännu tidigare, så skulle väl därmed ingenting ha försämrats. Jag ber att få erinra om vad som står i den nu aktuella högermotionen. Där finns tre yrkanden — jag citerar efter referatet i utskottsutlåtandet: »a) att en utförlig och snabb företagsekonomisk utredning verkställs rörande Uddevallavarvets framtidsutsikter, b) att förslag om Uddevallavarvets fortsatta drift snarast föreläggs riksdagen» — observera: om varvets fortsatta drift, inte om dess snara nedläggande — »och c) att initiativ tas för att på det internationella planet söka få avtal om begränsning av subventioner till varvsindustrien.» Detta är vad som sägs och ingenting annat. Det är inte högermotionärer som manar fram bilden av kommande sysselsättningssvårigheter. Det gjorde vi kanske för två år sedan, när vi fick uppbära mycken smälek för att vi i en motion antydde önskvärdheten av en sysselsättningspolitisk beredskap i Uddevalla. Nu är det andra som framför detta yrkande — för två år sedan var det alltså högerpartiet. Jag tror det är fel att se en motsättning på denna punkt. Vi har alla intresse av att klara denna sak och klara den på bästa möjliga sätt. Men vi gör inte det genom att än i denna stund kanske inge överdrivet ljusa förhoppningar eller att även på andra sätt än det nyss nämnda komma med alltför svepande omdömen. Jag är den förste att understryka att det vore fel att se Uddevallavarvet och allt vad det har varit och alltjämt är uteslutande som någonting negativt, som ett bekymmer. Det är en felaktig bild. Uddevallavarvet har varit någonting annat och mycket mer. Även om företaget i sig självt i dag och sedan lång tid ger anledning till bekymmer så finns där också någonting positivt som i detta sammanhang bör nämnas. Inte bara de som nu arbetar vid varvet, inte bara Uddevalla stad utan hela mellersta Bohuslän, som var en bygd i nedgång och stagnation, fick en betydande ekonomisk och industriell uppryckning åren närmast efter andra världskriget just i anslutning till att Uddevallavarvet etablerades och mycket snabbt, enligt mångas kanske nu bekräftade mening alltför snabbt, expanderade till vad det ganska snart blev. Även det bör sägas, att Uddevallavarvet har varit ett starkt positivt element i mellersta för att inte säga hela Bohusläns näringsliv. Men det finns bekymmer och jag tror inte att vi kommer till rätta med dem genom att — som jag fattade herr Gustafsson — antyda att de huvudsakligen är grundade på två omständigheter. Dels att varvet är så ungt, företaget så nytt, att det inte blivit konsoliderat på samma sätt som dess konkurrentföretag och dels att problemet i huvudsak är av allmän natur, något som har drabbat hela varvsindustrin. Jag tror inte det är riktigt så. Det är sant att varvet är ungt, men tyvärr har under en lång följd av år, den större delen av dess historia, driftresultatet varit sådant att någon konsolidering inte kunnat ske. Ett företag som går med förlust konsolideras inte för att det blir äldre. Tvärtom blir ställningen mer undergrävd för varje år som går. Tio, tjugo eller trettio år till av liknande resultat som vi nu har sett skulle förvisso inte ha konsoliderat varvet utan tvärtom ytterligare undergrävt dess situation. Det är alldeles säkert så, att bortsett från de allmänna bekymmer som gäller hela varvsindustrin och varvets karaktär av ett ungt företag, finns det alldeles speciella svårigheter kvar just beträffande Uddevallavarvet. även om det genom en konjunkturförändring eller genom förtänksamma framsynta åtgärder från statens och andras sida skulle gå att få rätsida på hela varvskonjunkturen, har vi därmed icke fått rätsida på Uddevallavarvet, därför att det har vissa alldeles speciella problem att brottas med som hänger samman med dess tillkomsthistoria, dess första utveckling, bristen på eget kapital och på konsolidering. Den saken kommer vi ändå inte förbi. Jag vill inte säga att Uddevallavarvet är omodernt eller dåligt, men varvet har svårigheter inte bara att konkurrera med japanska varv utan skulle ha svårigheter att konkurrera också med andra svenska varv, därför att det som herr Hagnell säger har hamnat i en storleksklass som inte är alldeles aktuell; det finns även en del andra skäl. Vi skall alltså inte dölja svårigheterna. För att inte förlänga debatten i det oändliga vill jag bara säga, att jag naturligtvis i likhet med statsrådet Sträng är imponerad av den åtminstone kvantitativt mycket betydande föreläsning, i vilken herr Hagnell för en stund sedan lärde kammaren hur man skall sköta skeppsvarv i allmänhet och statliga varv i synnerhet. Nu hann jag inte riktigt hänga med — vilket väl inte beror på svagheter i framställningen utan på att jag inte fattade tillräckligt snabbt hela vägen — men på de punkter där jag hann hänga med blev jag inte helt övertygad. Och dess värre är det ju så, att om man på de punkter där man har möjlighet att följa med och snabbt kontrollera blir sviken rörande vederhäftigheten blir man misstänksam också beträffande resten. Jag vill bara ta ett enda exempel på herr Hagnelis sätt att resonera. Han säger att Uddevallavarvet har ett eget kapital av storleksordningen 50 miljoner kronor, medan de etablerade varven, för att använda hans eget uttryckssätt, kanske har ett kapital som rör sig om 650 miljoner kronor. Det skulle innebära att Uddevallavarvet efter 7 procents ränta får räkna med 40 å 50 miljoner kronor i räntekostnader som de andra varven slipper. Detta skulle, herr Hagnell, vara riktigt under förutsättning att skillnaden på 600 miljoner i det etablerade varvet inte kräver någon förräntning. Det är möjligt att herr Hagnell under sitt myckna sysslande med statliga företag fått den uppfattningen att kapital, som är insatt i ett företag, inte skall förräntas, men i företagslivet i övrigt förhåller det sig faktiskt inte på detta sätt, utan där kräver det egna kapitalet en förräntning. Det går åt lika mycket pengar till detta som att förränta främmande kapital. Om man har 600 miljoner kronor i eget kapital, måste man alltså belasta driften även med förräntning av detta. Jag ville bara korrigera den egendomliga ekonomiska teori som låg bakom herr Hagnells yttrande på denna punkt. Jag skulle vara glad om jag vågade lita på att övriga delar av hans delvis hopp ingivande och av optimism präglade framställning vore att ta mera på allvar.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att ge en replik till herr Carlshamre. Jag försäkrar att jag inte skall bli mångordig. En del av vad herr Carlshamre yttrade kan jag helt instämma i. Emellertid frågade han varför jag ville skapa en motsättning mellan honom och mig. Detta har inte varit min avsikt. Däremot gick jag i svaromål mot herr Söderström, som redovisade och gjorde sig till talesman för en del högermotioner.

Vid dessa tillfällen måste man notera, att det förelåg en ganska väsentlig meningsmotsättning mellan riksdagsmajoritetens uppfattning och den inställning som högermotionärerna gjorde sig till förespråkare för. Mot slutet av herr Carlshamres anförande blev jag en aning konfunderad. Han menade att det är andra svårigheter än konsolideringsbekymmer och det allmänna marknadsläget som är orsaken till de likviditetsproblem vilka för närvarande föreligger. Jag skulle i så fall vilja fråga vilka dessa är. För en stund sedan påstod jag att det går att bygga fartyg i Uddevalla till ungefär samma kostnad som vad fallet är vid Eriksberg. Men detta förutsätter att man enbart tar hänsyn till själva nybyggnadsverksamheten, vilket också är vad problemet gäller. Herr Carlshamre påstår också att driftresultatet hela tiden varit negativt. Det är inte riktigt. Tvärtom har företaget givit ganska stora vinster under en del år, senaste gång under 1964, då man kunde göra betydande avskrivningar och dessutom skapa betydande reserver. Det har emellertid visat sig att dessa reserver inte är tillräckliga för att kunna möta den konkurrenssituation man för närvarande befinner sig i.
Herr talman! Middagspausen borde vara inne, och det finns verkligen ingen anledning att förlänga resonemanget genom att på herr Gustafssons i Uddevalla begäran räkna upp de särskilda svårigheter som gäller just Uddevallavarvet utöver vad som gäller varvsnäringen i dess helhet. På den punkten har herr Hagnell inte lämnat något ogjort. Om herr Gustafsson inte hade tillfälle att höra herr Hagnell rekommenderar jag honom att läsa protokollet, ty där finns ganska grundligt upptecknat vilka särskilda bekymmer av karaktären »en numera olämplig storleksklass» och annat som gäller just Uddevallavarvet.

Herr talman! Det är här fråga om ett av de största och allvarligaste sociala problem som vi har att brottas med i vårt land. Jag tycker att det är naturligt att herr Hamrin i Jönköping på detta stadium inte drar upp någon nykterhetspolitisk debatt, ty alkoholpolitiska kommittén har ju i någon mån velat med sin utredning lägga grunden till en sådan. Att alkoholpolitiska kommittén — inom vilken alla ledamöter utom en varit eniga på denna punkt — begärt en sådan försöksverksamhet som det här gäller, beror på att man har så många olika värderingar i denna fråga — det är så mycket tyckande hit och dit. Jag förstår att kommittén vill söka sig fram till ett mera konkret vetande i denna fråga. Det är möjligt att man icke kan åstadkomma detta med denna undersökning, men jag tror att det är oriktigt att göra sådana tvärsäkra värderingar i förväg som att undersökningen inte skulle tjäna något syfte. När herr Hamrin säger, att han fruktar att denna undersökning kommer att medföra skadeverkningar, är detta tvärtemot vad huvudreservanten i första kammaren i eftermiddag framhöll. Han sade nämligen att han inte alls fruktade några sociala skadeverkningar av denna undersökning; han trodde tvärtom att den skulle bli så oskyldig — det skall ju inte förekomma någon reklam under denna tid o. s. v. — att den ur den synpunkten inte skulle ge ett riktigt utslag. När kommittén har begärt denna försöksverksamhet, anser jag att det är riktigt att den får denna möjlighet. Det är ett intressant område på vilket man gör undersökningen, och det är väl också intressant i och för sig att man på detta sätt praktiskt söker få fram något resultat så att man inte behöver, som jag tidigare sade, bara tycka. Många har fruktat att riksdagen, när den accepterar denna undersökning, därmed också tar ställning till utformningen av den framtida nykterhetspolitiken, men bevillningsutskottet har ju starkt understrukit att det inte alls är fråga om detta, och det har inte heller kommitténs ledamöter förutsatt. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi just behandlar avser en proposition angående försöksverksamhet på det nykterhetspolitiska området jämte i ämnet väckta motioner. Bland de motioner som bevillningsutskottet i detta sammanhang har tagit upp till behandling, finns emellertid en, söm inte alls passar in under den rubriken. Den är över huvud taget inte inriktad på försöksverksamhet, utan den har rakt på sak yrkat på en beslutsam åtgärd, varmed riksdagen utan vare sig utredning eller försök skulle avlägsna en — låt vara liten men dock enligt min och åtskilliga medmotionärers av skilda partier mening -— orimlighet. Det gäller det förhållandet, att drycker som framställts genom destillering men som inte är starkare än starkvin, ändå beskattas som sprit, något som i sin mån motverkar den av de flesta av oss önskade styrningen över till svagare drycker i den svenska alkoholkonsumtionen. Nu har utskottet en sorts motivering för att inte våga sig på den beslutsamma åtgärd vi föreslagit. Utskottet ser uppenbarligen framför sig risken, att det i Sverige skulle komma att tillhandahållas något som man kanske skulle kunna kalla färdigblandad grogg, vilken skulle komma att beskattas som vin. Och det vill utskottet inte vara med om. Uppriktigt sagt tror jag inte mycket på denna risk.

Jag tror att den bestämmelsen har överlevt sig själv och vore värd att avlägsnas. Något schematiskt och förenklat uttryckt, förhåller det sig så, såvida jag tolkat bestämmelserna rätt, att om man i dag tager ett låt oss säga tioprocentigt vin och blandar det med sprit, hur stark som helst, tills blandningen nått högst styrkan 22 procent, så är blandningen i skatteteknisk mening fortfarande vin. Men om man kastar om ordningsföljden och tar 40 eller 50-procentig sprit och blandar ut den med vin till samma styrka, så är det sprit. Det är det jag inte riktigt kan förstå, att själva procedurordningen i stället för alkobolstyrkan skall vara det avgörande. Utskottet säger emellertid också någonting som möjligen är klokt, nämligen att man inte bör ta en sådan här detaljfråga av sekundärt intresse — det håller jag gärna med om att det är — och bryta ut den ur det stora sammanhanget, som den alkoholpolitiska utredningen har att utreda. Det vore då, herr talman, frestande att ställa ett yrkande att vi i stället för att avslå motionen skulle med en rekommendation om beaktande sända över den till denna utredning. Men jag skall inte göra det. Jag tror nämligen att denna utrednings ledamöter är så vakna och intresserade av de ärenden de har att behandla, att de har fått en alldeles tillräcklig påminnelse om det lilla problemets existens genom vad som nu förevarit. I förhoppningen att utredningen alltså skall ta itu med problemet mera beslutsamt än utskottet har gjort, avstår jag, herr talman, från att ställa något yrkande.

Herr talman! Enligt vad jag kan erinra mig sade jag inte att jag var förvånad, men jag sade att man inte bör göra för tvärsäkra värderingar. Herr Hamrin i Jönköping citerar utskottet, men vad utskottet undvek var just att göra tvärsäkra uttalanden. Utskottet kunde möjligen tänka sig att vara med om en försöksverksamhet, om en sådan kunde genomföras, men ville inte uttala sig så där tvärsäkert. Jag vill inte förmena herr Hamrin att ge uttryck åt omdömen och att hysa farhågor om hur det skall bli, men jag understryker ytterligare att man inte skall göra tvärsäkra påståenden och värderingar om de konsekvenser den här försöksverksamheten kan få. Till slut, herr talman, vill jag erinra om att Kungl. Maj:t ju har möjlighet att avbryta verksamheten, om det nu skulle gå så illa som herr Hamrin befarar.
Herr talman! Jag har åtskilliga gånger under det senast förflutna kvartsseklet försökt hävda att man i fråga om det mänskliga handlandet aldrig vid skrivbordet kan göra några bestämda uttalanden, utan för det krävs en försöksverksamhet. Nu ser jag att man har gått på den linjen. Man vill göra ett praktiskt försök och se vad som händer. Det gör att jag känner att man är inne på rätt väg i denna fråga. Herr Brandt framböll alldeles nyss att regeringen kan avbryta ett försök, om det skulle uppstå olägenheter. Det är just så jag vill ha det. Därför kommer jag att rösta med utskottet den här gången och inte för reservationen. Jag förstår visserligen reservanterna, och på sätt och vis tror jag att de har rätt, men deras förslag strider mot principen att man alltid skall våga sig på ett försök om man vid behov kan avbryta detta. Jag hoppas att riksdagen hålls underrättad om hur försöket utfaller.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att det inte är populärt att här i kammaren hålla några längre anföranden till försvar för en av ett utskott avstyrkt motion. För att något missförstånd inte skall uppstå anser jag det emellertid vara nödvändigt att i anslutning till motion II: 431 beröra bakgrunden till densamma. Den 10 november 1965 beslöt riksdagen att bifalla en proposition med förslag till lag om säkerheten på fartyg. I denna lag är införd en bestämmelse om minimibemanning, och i lagens 2 § har sjöfartsstyrelsen uttryckligen ålagts att i samråd med berörda organisationer inom sjöfartsnäringen utarbeta och fast ställa såväl kvantitativa som kvalitativa föreskrifter om minimibemanning för fartyg sysselsatta inom olika verksamhetsområden. De av sjöfartsstyrelsen för i första hand 40 fartyg av olika storleksordning och sysselsatta inom olika fartområden fastställda minimibemanningarna Överklagades emellertid hos Kungl. Maj:t av samtliga berörda parter. Efter beredning inom kommunikationsdepartementet fastställde regeringen den 30 december 1966 definitiva bestämmelser rörande minimibesättning ombord på dessa 40 fartyg. De fastställda bestämmelserna om minimibemanning blev något av en chock för de ombordanställda. Här hade man väntat sig att den nya lagen om säkerhet på fartyg skulle komma att innebära bättre trygghet för de ombordanställda än tidigare. Men konsekvenserna av det fastställda beslutet rörande minimibemanning å dessa 40 fartyg innebär en utveckling i rakt motsatt riktning. De syn punkter som framförts från sjöfartssty relsen och de ombordanställdas orga nisationer rörande minimibemanningen har man inte i något avseende tagit hänsyn till, utan med en cynism som gränsar till det otroliga har man ställt sig bakom den av Sveriges redareförening hävdade uppfattningen om minimibemanningen. Inte heller har man ansett det nödvändigt att inom minimibesättningens antal fastställa några egentliga kvalifikationskrav, utan man har helt nonchalant nöjt sig med att fastställa en minimibemanning av så eller så många matroser, motormän och övriga, alltså icke kvalificerade, besättningsmän. Detta tillvägagångssätt är så mycket allvarligare som i lagen om säkerheten på fartyg fastslås att, om man till ett fartyg inte kan få fram en ersättare för en kvalificerad sjöman, exempelvis en matros, är det tillräckligt att inom ramen för minimibesättningen påmönstra ytterligare en icke kvalificerad besättningsman. Enligt sjölagens §§ 5 a och 26 är befälhavaren ansvarig för att ett fartyg är betryggande bemannat innan det går till sjöss. Den bedömningen och det ansvaret tycks nu ha flyttats över på departementseller regeringsnivå. Under det senaste världskriget omkom genom olika krigshandlingar 1368 sjömän, anställda ombord i den svenska handelsflottan. Ingen av dessa sjömän tvingades ut på den resa som skulle bli deras sista. Sjömanslagen innehåller en bestämmelse som ger en sjöman rätt att mönstra av sitt fartyg, om detta är destinerat till en plats där det råder farsot, krig eller krigsfara och det alltså föreligger en risksituation för fartyget eller de ombordanställda. Någon motsvarande bestämmelse finns inte när det gäller den risk som kan uppstå genom att ett fartyg går till sjöss utan betryggande bemanning. Här har de ombordanställda ingen möjlighet att ta ställning till den uppkomna situationen, utan de befinner sig i ett uppenbart tvångsläge. Det kan uppstå en situation där befälhavaren bedömer den fastställda minimibemanningen som icke betryggande för fartygets eller besättningens säkerhet och vägrar att gå till sjöss med fartyget. Här uppstår en konflikt mellan befälhavarens ansvar och skyldighet enligt sjölagens §§ 5a och 26 och skyldigheten att respektera den för vederbörande fartyg fastställda minimibemanningen. Här är det alltså fråga om en tvångssituation, där vanliga, normala säkerhetsbegrepp helt satts ur spel.

Dessa rederier kommer inte vare sig av prestigeskäl eller ekonomiska skäl att visa en sådan omdömeslöshet som att tvinga en befälhavare att oavsett konsekvenserna för fartygets och besättningens säkerhet blint följa upp en fastställd minimibemanning, en bestämmelse som i sin praktiska tillämpning är fullständigt orimlig. Konsekvenserna av beslutet kan bli att mindre ansvarskännande redare, vilkas omsorg om de ombordanställdas trygghet och säkerhet ej överensstämmer med vad som fordras av en redare i dag, med åberopande av att fartyget är bemannat i enlighet med Kungl. Maj:ts beslut kräver att befälhavaren skall gå till sjöss. Kravet kanske strider mot befälhavarens genom mångårig praktisk erfarenhet välgrundade uppfattning. Det råder inga tvivel om att fastställandet av bestämmelser rörande fartygens minimibemanning är en svår och komplicerad fråga. Den saken är även första lagutskottet på det klara med. Det finns anledning för mig och mina medmotionärer att uttala vår uppskattning av det arbete som utskottet har lagt ned för att få klarhet i, inte bara hur departementet utan även de berörda parterna ser på den situation som har uppstått i samband med de bestämmelser rörande minimibemanning som fastställdes den 30 december 1966. En helt enkelt ohållbar situation har uppstått genom att säkerhetsbegreppet i anslutning till minimibestämmelserna helt ställts åt sidan. Uppfattningarna om minimibesättningens storlek för att ett fartyg skall anses betryggande bemannat är synnerligen delade. De om bordanställdas organisationer har en mening. Sjöfartsstyrelsen har en annan, och slutligen har Sveriges redareförening och kommunikationsdepartementet en tredje uppfattning. Det råder en fullkomligt omöjlig situation, och det är mot den bakgrunden man måste se den fråga som vi nu behandlar. För att emellertid inte trassla till den här frågan ytterligare skall jag inte yrka bifall till motionsyrkandena i deras helhet utan nöja mig med att yrka bifall till den sista att-satsen. Jag yrkar sålunda, herr talman, »att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t begära en skyndsam utredning rörande principerna för lagstiftningens tillämpning vid bestämmande av minimibesättning å fartyg».